Herr talman! Vi ska debattera subsidiaritetsprövning av förslaget till förordning om Europeiska unionens program för social förändring och social innovation. Först vill jag yrka bifall till reservation 1. Sverigedemokraterna anser att medlemsstaterna har ansvaret för att utforma och genomföra politiken på det sysselsättnings och socialpolitiska området. Vi bedömer till skillnad från utskottsmajoriteten att programdelarna Progress och Eures strider mot subsidiaritetsprincipen. Vi gör bedömningen att medlemsstaterna själva bäst och med bästa resultat kan uppnå målen för programmen på nationell nivå. Någon skulle nu kunna påstå att vår bedömning har färgats av vårt motstånd mot en harmonisering av arbetsmarknads och socialpolitiken. Men det är vår övertygelse att denna övervakning i syfte att harmonisera inte är till gagn för medlemsstaterna. Det ska erkännas att den påverkan på framför allt arbetsmarknadspolitiken och arbetsmarknaden som EU-medlemskapet har haft de senaste åren förskräcker. När det gäller den tredje programdelen, som rör mikrofinansiering och socialt entreprenörskap, delar vi utskottsmajoritetens bedömning, förutom att vi har en mer skeptisk syn på mikrokrediter som sådana. Jag kan också konstatera att det som under förra riksdagsåret var någonting nytt och unikt, att Alliansen hävdade svenskt självbestämmande i subsidiaritetsprövningar, numera närmast verkar vara en omläggning av politiken, om vi tittar på de ärenden vi i går hade på riksdagsgruppens bord. Jag hälsar Alliansen välkommen till den EU-kritiska planhalvan.

Herr talman! Jag har väldigt begränsade röstresurser på grund av en infektion så jag ska fatta mig kort. Vänsterpartiet anser att det är positivt att människor ges möjlighet att söka och ta arbete i andra länder. Vi har därför inga invändningar mot den programdel som innebär utökad samordning av arbetsförmedlingstjänster så att det blir enklare för arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra över gränserna. Men vi är positiva till detta under förutsättning att den här rörligheten inte sker på bekostnad av löner, arbetsvillkor och det nationella självbestämmandet över arbetsmarknadspolitiken. Vi vänder oss därför emot den ständiga och gradvisa ökningen av EU:s inflytande över utformningen av arbetsmarknads och socialpolitiken. Under de senare åren har vi sett hur de fackliga rättigheterna bit för bit har inskränkts av EU:s olika institutioner och hur allt hårdare press från olika håll har satts på medlemsstaterna att harmonisera och samordna sin arbetsmarknadspolitik. Vi har också sett hur de värst drabbade euroländerna under året i praktiken har tvingats genomföra kraftiga försämringar av löntagarnas villkor. Det är mot den här bakgrunden som vi vänder oss mot att sjösätta ett program som ytterligare ökar EU:s inflytande och styrning över medlemsstaternas arbetsmarknads och socialpolitik. Det är frågor som demokratiskt valda företrädare i varje land är bäst lämpade att besluta om och utforma. Vi anser därför, till skillnad från majoriteten, att programdelen Progress strider mot subsidiaritetsprincipen. Jag yrkar därför avslag på majoritetens förslag och på Sverigedemokraternas reservation men bifall till reservation nr 2.

Herr talman! I det här ärendet, som är en subsidiaritetsprövning av förslaget till förordning om Europeiska unionens program för social förändring och social innovation, stöder vi regeringens och utskottets förslag. Jag tänker egentligen bara uttrycka det stödet och försöka avhålla mig från den typ av debatt som Tomas Tobé försökte dra i gång. Jag lovar, herr talman, både den här kammaren och Tomas Tobé, att vi självklart kommer att kunna diskutera sakinnehållet i både detta utlåtande och det andra utlåtandet när det är dags att diskutera och besluta om detta. Det vi tar ställning till i dag är subsidiaritetsprövningen. Där ställer vi oss bakom utskottets förslag i utlåtandet.

Herr talman! Alliansen vill väldigt gärna se en utveckling av det sociala företagandet i Sverige. Den strategi för socialt entreprenörskap som presenterades av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, EESK, i oktober i år speglar mycket väl det åtagande för sociala företag som varje land i EU bör ha. EESK vill ha en gemensam beskrivning av det sociala företagandet, och vi i Sverige känner igen oss i den beskrivningen. Det ska vara primära sociala ändamål före vinständamål. De ska vara av samhällsnyttig karaktär och i allmänhetens eller medlemmarnas intressen. Det ska företrädesvis vara icke vinstdrivande, och det huvudsakliga överskottet ska investeras i verksamheten. Detta med mera är beskrivningar som EU har gjort i det program som vi diskuterar kring social förändring och social innovation, men inte minst som sagt i den strategi som har lagts fram av EESK. Förbättrad tillgång till kapital och skräddarsydda finansiella lösningar är av högsta prioritet för det sociala företagandet. EU:s medlemsstater och dess institutioner och myndigheter måste säkerställa att sociala företag inkluderas och beaktas på liknande villkor som andra företagsformer i politiska initiativ och program som är riktade till företagande över huvud taget. Vikten av det sociala företagandet och potentialen för tillväxten, sociala värden och breddad arbetsmarknad ska inte underskattas. Att ha en överblick över de olika initiativ som finns inom medlemsländerna skulle gynna beslutsfattare, utförare och deltagare i arbetsintegrerande sociala företag. Storbritannien, Slovenien, Italien och Finland har särskilda lagar för sociala företag. Det är olika juridiska företagsformer, olika slags uppdrag och innehåll, som i vissa länder ger till exempel skattelättnader. EESK föreslår att man ska skapa en observationsgrupp för socialt företagande på EU-nivå, och det är något som vi i Alliansen stöder. Gruppen ska ansvara för att statistik över sociala och ekonomiska resultat samlas in och sprids samt inkludera det sociala företagandet i forsknings-, innovations och utvecklingsprogram. Det innebär att huvudansvaret för sociala företags tillväxt och utveckling ligger på varje land men att förutsättningarna öppnas för gemensamma initiativ på området. Därför anser vi med anledning av dagens ärende, det vill säga subsidiaritetsprövning av förslaget till förordning om Europeiska unionens program för social förändring och social innovation, att rollfördelningen är så viktig att aktiviteterna ska ske på rätt nivå. Det är precis det som subsidiaritet handlar om. Hela principen handlar om att beslut ska fattas på lägsta möjliga effektiva nivå. Det som landet självt kan besluta om ska landet naturligtvis besluta om. Herr talman! EU-kommissionen har lämnat ett förslag som vi diskuterar nu. Det bygger på tre befintliga instrument, nämligen Progress, Eures och instrumentet för mikrokrediter inom Progress. Syftet är att bidra till genomförandet av Europa 2020-strategin och dess övergripande mål och integrerade riktlinjer. En del av förslaget handlar om mikrofinansiering och socialt entreprenörskap. Därför anser vi, återigen, från Alliansens sida att det är viktigt att ha en övergripande strategi för utveckling av detta inom EU. Men inriktningen av europeiska insatser och instrument ska styras av principerna om ett europeiskt mervärde. De europeiska åtgärderna ska ses som ett komplement till medlemsstaternas egna insatser på sysselsättningsområdet. Det är medlemsstaterna som har huvudansvaret och innehar de främsta instrumenten för att utforma och genomföra politiken på de sysselsättnings och socialpolitiska områdena. Mot denna bakgrund välkomnar Alliansen programdelarna Progress och Eures. Målen för programmen är det som inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna själva. Vi är däremot tveksamma till om det finns ett europeiskt mervärde i att främja mikrokreditgivning och stöd till socialt företagande från EU. Varje EU-land bör självt kunna nå dessa mål. Alliansen anser att denna del av förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen och vill därför att riksdagen skickar ett motiverat yttrande till EU. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.